Herr talman! Bosse Ringholm har frågat mig när regeringen kan fatta beslut om förskottering av Förbifart Stockholm. Frågan ställs mot bakgrund av att den politiska ledningen i Stockholms stad, Stockholms län och kommunförbundet i länet inom ramen för åtgärdsplaneringen har föreslagit att infrastrukturinvesteringar om 100 miljarder kronor genomförs i Stockholmsregionen under de närmaste tolv åren. Jag och Bosse Ringholm hade en interpellationsdebatt om just denna fråga i januari i år. I sak har inget förändrats sedan dess, varför jag hänvisar till mitt tidigare svar. För närvarande pågår en tillåtlighetsprövning av Förbifart Stockholm. Vägverket inkom under våren 2008 med en ansökan om tillåtlighet till regeringen. Ärendet bereds för närvarande inom Miljödepartementet. Förskottering är ett sätt att tidigarelägga byggandet av olika projekt. Som jag nämnde i mitt tidigare interpellationssvar har något ärende gällande förskottering av Förbifart Stockholm inte inkommit till regeringen. Regeringen har alltså ingen formell framställan att ta ställning till.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret, som är lika intetsägande denna gång som vid förra tillfället. Annat kanske inte var att vänta. Bakgrunden till min fråga är att de borgerliga partierna och den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus, i kommuner i Stockholms län och i Stockholms läns landsting för några veckor sedan erbjudit sig att betala till hälften ett paket på 100 miljarder kronor de närmaste åren för infrastrukturinvesteringar i Stockholmsregionen. Jag frågar statsrådet vad hon har för uppfattning om detta ganska generösa erbjudande att skattebetalarna i Stockholmsregionen ska stå för hälften av infrastrukturinvesteringarna, oerhört mycket mer än i någon annan del av landet. Men statsrådet har ingen uppfattning. Statsrådet säger att det inte har inkommit någon formell framställan. Men statsrådet skulle ju kunna ha en uppfattning. Det är några hundra meter till Stockholms stadshus, ytterligare några hundra meter till landstinget här i Stockholms län, men statsrådet har uppenbarligen inga som helst kontakter med sina borgerliga partivänner. Det är lite uppseendeväckande att det är noll kontakter mellan de borgerliga partierna i landets största region, i landets största stad, i landets största landsting och den borgerliga regeringen. Det tycks vara ett mycket långt avstånd mellan regeringen och de borgerliga partivännerna i Stockholmsregionen. De talar inte ens med varandra. Att de borgerliga i Stockholm, när de nu presenterar storvulna planer, inte ens skickar förslaget till statsrådet kan möjligtvis bero på att de tror att de inte får något svar, så att det liksom inte ens är någon idé att kosta på portot. Statsrådet har ju ingen uppfattning. Det är hennes standardfras, standarbeteendet. Hon har ingen uppfattning om någonting. Det är en realitet att under den här mandatperioden har hittills inte någonting igångsatts av den nya, borgerliga regeringen som har gällt infrastrukturinvesteringar i Stockholmsregionen. Hade inte den nuvarande regeringen ärvt av den tidigare, socialdemokratiska regeringen den citytunnel som nu byggs, hade det väl över huvud taget inte kommit i gång någon verksamhet i den här regionen under mandatperioden. Och man får vara tacksam för att den borgerliga regeringen är så kraftlös att den inte i alla fall inte orkar stoppa det projektet. Hade Åsa Torstensson och regeringen tvingats ta ställning till ett sådant projekt hade de väl inte haft någon uppfattning i den frågan heller, på samma sätt som de inte har någon uppfattning i den här frågan. Man undrar: Driver de borgerliga partierna i Stockholmsregionen med regeringen? Eller varför skickar de ut ukaser, förslag och propåer om att de vill satsa 100 miljarder kronor tillsammans med den borgerliga regeringen för att förbättra infrastrukturen i Stockholmsområdet och säger att de vill att skattebetalarna i Stockholm ska stå för hälften och regeringen för den andra hälften om de inte ens skickar förslagen vidare till regeringen? De litar inte ens på att regeringen ger dem ett ordentligt svar. Därför tycker de inte att det är lönt att skicka sin propå. Jag tycker att det ganska anmärkningsvärt att den borgerliga majoriteten i Stockholmsområdet bluffar väljarna, ger sken av att de vill göra någonting, gör stora utspel, och regeringen säger: Vi har inget hört och inget sett. Det är så långt till Stockholms stadshus. Vi har inte ens sett deras förslag. Vi har ingen uppfattning. Det är inte bara den borgerliga majoriteten i Stockholmsområdet som bluffar väljarna. Också regeringen bluffar väljarna. Regeringen gör ingenting åt trafikproblemen och infrastrukturen i Stockholmsregionen. Det är noll, noll och noll i åtgärdslistan. Det är märkligt, eftersom det ännu finns en process. Och jag har frågat det enkla: När avser regeringen att fatta beslut? Inte ens ett så enkelt svar kan statsrådet lämna i sitt svar. Det finns väl i alla fall en tidsplan så att regeringen skulle kunna säga när man kommer att fatta beslut. Sedan vet vi ju att det gärna blir långbänk så fort Centern är med, men det är okej.
Herr talman! Det är oerhört intressant att ha en interpellant som fortsätter att ställa frågor fast han vet svaret. Men välkommen in från solskenet, så att vi kan ha en seriös diskussion om Förbifart Stockholm, till exempel. Herr talman! Det är en oerhörd tur att den här regeringen tog tag i finansieringen av statens delar av den infrastrukturplanering som finns i och kring Stockholm. Vad Socialdemokraterna och Bosse Ringholm lyckades med var att lämna efter sig en citybana som var ofinansierad. Det är en citybana som byggs i Stockholm; tunneln ligger i Malmö. Men det, Bosse Ringholm, har vi rett ut nu, så nu har vi startat Citybanebygget i Stockholm - ett av de viktigaste, tror jag, för Stockholm, stockholmarna och nationen som sådan. Det andra är Förbifart Stockholm. Precis som jag har skrivit i svaret - jag trodde inte att jag skulle behöva upprepa svaret till ett tidigare statsråd som borde veta hur hanteringen är - är det ett ärende som hanteras i Miljödepartementet. Med anledning av det pågår en tillåtlighetsprövning. Samtidigt, herr talman, pågår en stor åtgärdsplanering vad gäller insatserna fram till år 2020. Det är en åtgärdsplanering med en mycket aktiv medverkan från Stockholms stad och Stockholms län. Det innebär att vi under september månad kommer att få ett samlat förslag från våra verk till åtgärdsplan vad gäller de insatser som man räknar med ska göras fram till och med 2020. Därefter kommer underlaget att skickas ut på remiss. Det är, precis som Bosse Ringholm vet, alltid en process när det pågår en infrastrukturplanering. Jag trodde inte att jag skulle behöva förtydliga detta, men när den tidigare majoriteten har hamnat i opposition glömmer de snabbt även de brister som fanns i den egna finansieringen.

Herr talman! För några månader sedan frågade jag statsrådet Torstensson vad hon hade för uppfattning om det initiativ som Stockholms stad då tog. De ville tidigarelägga Förbifart Stockholm. Då kröp statsrådet bakom den enkla linjen och sade: Jag har inte fått någon framställan från Stockholm. De har inte skickat något brev de 500 meterna, så jag kan inte svara på någonting. Jag trodde att det möjligtvis fanns någon form av samarbete mellan de borgerliga partierna på Stockholmsnivå och på riksnivå, men uppenbarligen finns det ingen som helst kontakt, ingen form av samarbete. De borgerliga i Stockholmsregionen, förstärkta med landstinget, kommunerna och Stockholms stad, kunde på nytt ha vänt sig till regeringen och sagt: Vi vill faktiskt få i gång ett tidigare arbete på det här området. Vi är beredda att förskottera pengar. Vi är beredda att gå in med hälften av de 100 miljarderna de närmaste åren. Men de har fortfarande inte kostat på 5:50 i porto och skickat något brev, och Torstensson säger fortfarande: Jag kan inte svara, för jag har inte fått något brev. Men kan hon inte ta kontakt med sina partivänner? Varför är det så svårt att ha kontakt mellan de borgerliga partierna i Stadshuset, i landstinget, i kommunerna i Stockholms län och statsrådet? När jag ställer den enkla frågan vad statsrådet tycker är svaret: Ingenting. Statsrådet säger att det var väntat. Ja, det är ju trist om det är väntat att det är det svar man ska få av statsrådet gång på gång. Min andra fråga är: När tänker regeringen fatta beslut? Då talar statsrådet om vad de olika myndigheterna och verken ska göra för något. Det är inte det jag har frågat om. Jag frågar: När tänker regeringen fatta beslut? Möjligen kan man säga att det kommer att dröja så länge med Centerns gamla långbänk som enda ankare i det här ärendet att beslutet kommer att dröja till nästa mandatperiod. Och lika bra är väl det, eftersom det inte kommer att kunna bli något beslut för Stockholmsregionen av någon mening under den här perioden. Men det är en märklig uppvisning när de borgerliga partierna i landets största region erbjuder sig att dra i gång en rad infrastrukturprojekt, erbjuder sig att vara med och finansiera, att regeringen inte ens kan svara på vad de tycker om initiativet. Vad regeringen kan säga är att de inte tycker att det är realistiskt, att de inte har pengar till det eller någonting sådant. Ett sådant argument kan man ju ha förståelse för i dessa tider, men regeringen har ingen uppfattning. När jag ställer frågan till regeringen när beslut ska fattas kan Åsa Torstensson inte ens svara på frågan. Hon berättar om hur myndigheterna ska hantera det. Det är inte det jag har frågat om. Alla vet ju att myndigheterna hanterar en del av underlaget. Frågan är: Ska regeringen fatta något beslut? Tänker regeringen ta någon kontakt med Stockholms stadshus, med landstinget, med kommunerna i Stockholms län? Eller ska regeringen fortsätta att krypa bakom att de inte har fått något brev? Förr sade man att ett brev betyder så mycket. Men det är uppenbarligen ingenting som de borgerliga partierna och den nuvarande regeringen lägger in någon mening i, eftersom de inte ens kan kosta på sig ett telefonsamtal eller ta någon annan form av kontakt. Här framstår en borgerlig majoritet i Stockholmsregionen som spelar en teater. De är bluffmakare. De bluffar om förslag som de inte menar någonting med, för de skickar dem inte ens till regeringen. I bästa fall kan man säga, om man ska försvara de borgerliga partierna i Stockholmsregionen, att de inser att de aldrig kommer att få några svar. Det är inte ens lönt att kosta på 5:50 i porto, för de får ändå inget svar. Men det är illa för Stockholmsregionen, för trafikanterna, för näringslivet, för företagen och för hela infrastrukturen att allt har gått i stå. Det byggs för närvarande en tunnel som ska bli en citybana under Stockholm. Det togs fram av den socialdemokratiska regeringen. Jag är glad att den här regeringen inte har lyckats sabba det initiativet i varje fall. Det är bra att regeringen inte har någon handlingskraft ens på det området.

Herr talman! Det är alltid underhållande att lyssna till Bosse Ringholm. Det första jag noterar är att Bosse Ringholm inte är en flitig brevskrivare. Portot är numera 6 kronor, inte 5:50. När Pär Nuder, Bosse Ringholms efterträdare som finansminister, nominerades till första namn på Stockholms läns lista i november 2005 höll han ett tal om vad han tänkte göra. Han sade när det gällde Förbifart Stockholm: "Beslut ska fattas under nästa mandatperiod." Det var ett klart besked. Det är den mandatperiod vi befinner oss i. Det första beslut den nya fyrpartiregeringen tog var att permanenta trängselskatterna. Samtidigt beslutade man att Förbifart Stockholm skulle byggas. Det står något i kontrast till den situation som Bosse Ringholm beskriver. För att komplicera det ytterligare, herr talman, har jag noterat att ett av de partier som Bosse Ringholm avser att samarbeta med, Miljöpartiet, först var emot Förbifart Stockholm. Under förra mandatperioden kom en proposition från ministären Persson där Miljöpartiet var med på det. Men nu, herr talman, har man beslutat sig för att vara emot det igen. Hur blir det för Bosse Ringholms parti om olyckan skulle vara framme och man ska samarbeta om ett projekt som inte har startat? Kommer det att bli någon Förbifart Stockholm över huvud taget? Miljöpartiet vill inte ha det längre. Vem ska Bosse Ringholm och hans parti samarbeta med i detta fall? Nej, det är tur att regeringen har sett till att finansiera det hela först och sett till att man kan komma i gång med olika projekt. Det är uppseendeväckande att i Sveriges riksdag stå och tala om att Citybanan inte har påbörjats när man kan gå ned till Strömmen och se hur de borrar och ordnar saker under vattnet. Det kan Bosse Ringholm gå och titta på i dag. Att påstå att man inte har börjat med detta projekt stämmer inte med verkligheten. Däremot är det riktigt som Åsa Torstensson säger så klokt att man såg till att ompröva hela finansieringen. Man hade anslagit exakt 9,8 miljarder kronor till detta projekt. Det visade sig dock vid nya beräkningar att det skulle kosta 16,3 miljarder. Herr talman! Har man bara 9,8 miljarder till en tunnel, en citybana, blir den inte så lång om den visar sig kosta 16,3 miljarder. Det kan vem som helst förstå. Vi får se till att vi inte får en Hallandstunnel till. Bosse Ringholm vill ha besked om exakt när ett sådant här beslut ska tas. Som gammal mångårig och klok regeringsledamot vet han att man måste tillåtlighetspröva detta mot plan och bygglagen. Man kan inte tala om exakt dag i förskott. Man måste låta miljöprövningen gå igenom plan och bygglagen. Det är konstigt att fråga exakt vilket datum. Sådant beror på något så konstigt som omständigheterna. Man kan inte vara säker på att man har klarat ut alla omständigheter. Att först fatta ett beslut och sedan se vilka omständigheter som tillkommer kanske var kutym under Bosse Ringholms tid. Men så gör inte den här regeringen. Den gör tvärtom.
Herr talman! Jag vänder mig till de stockholmare som eventuellt läser protokollet och funderar över Bosse Ringholms inledning och anföranden. Under sin tid som finansminister lyckades Bosse Ringholm lämna ifrån sig ett förslag till citybana utan att finansiera det. Det saknades drygt 7 miljarder. Det var så Socialdemokraternas finansminister Bosse Ringholm skötte finansieringen av svensk infrastruktur. Det här exemplet gäller bara Stockholm och Citybanan. Vi kan fortsätta landet runt med alla projekt som man så stolt startade eller skröt med men där det saknades pengar. Förbifart Stockholm är under hantering i Miljödepartementet eftersom det pågår en tillåtlighetsprövning.

Detta görs i Stockholm likaväl som i andra delar av landet. I september kommer trafikverken att lämna ifrån sig ett gediget underlag som givetvis ska gå ut på remiss. Därefter kommer regeringen att fatta beslut i början av 2010. Vad gäller specifikt Förbifart Stockholm pågår arbetet och frågan bereds i Miljödepartementet.

Herr talman! Bakgrunden till mina frågor är att de borgerliga partierna i Stockholmsregionen - Stockholms stad, kommunerna och landstinget - har föreslagit regeringen att man ska göra en stor satsning på infrastrukturen med 100 miljarder kronor de närmaste tolv åren. Stockholmsregionens borgerliga majoriteter har generöst sagt att de är beredda att betala hälften. Jag har frågat statsrådet som är ansvarig för kommunikationsfrågor vad regeringen tycker om detta. Statsrådet säger att hon inte har fått något förslag. Menar de borgerliga i Stockholm inte allvar med detta? Jag förstår att det inte finns någon kontakt mellan regeringen och de borgerliga i Stockholm, men menar de inte allvar? Driver de med oss när de skickar ut förslag? När första förslaget kom kostade kanske portot 5:50. Sedan har regeringen höjt det till 6 kronor. Nästa gång kanske det kostar 6:50, om regeringen höjer portot med nästan 10 procent åt gången. Det är märkligt att det inte finns någon som helst kontakt mellan de borgerliga i Stockholmsregionen och regeringen. Regeringen har ingen uppfattning om de borgerligas initiativ. Det är uppenbarligen bluffpoker de borgerliga majoriteterna i Stockholmsregionen håller på med. När jag ställer den enkla frågan till regeringen om när beslut kommer att fattas talar Åsa Torstensson om allt annat men inte om vid vilken tidpunkt. Jag väljer att tolka Åsa Torstenssons avsaknad av svar som att det inte kommer att fattas något beslut om förslaget från Stockholmsregionens borgerliga majoritet. Förslaget är väl glömt. Det vilar i evighet och är bara borta. Till sist: Det vänligaste man kan säga om Gunnar Andréns anförande var att det var förvirrat.

Herr talman! Mot denna bakgrund vill jag fortsätta hävda att det är mycket underhållande att lyssna på Bosse Ringholm. Majoriteterna i Stockholms stadshus, i landstinget och i en del andra kommuner har presenterat ett förslag om att man skulle vara med och samfinansiera stora projekt under lång tid. Det är ett nödrop eftersom man ser att befolkningen i den del av landet där både Bosse Ringholm och jag bor växer kraftigt. Det handlar om infrastrukturinvesteringar under en följd av år. Jag vill inte frita ens mitt eget parti från att ha medverkat till att det inte har blivit så bra. Det ska man vara ärlig och säga. Ibland kan skulden fördelas. När man ser att det behövs väldigt häftiga trafikinvesteringar i Stockholms län måste man pröva olika metoder. Jag tror att det är klokt att man gör det. Jag har noterat att ett par av Bosse Ringholms partivänner, till exempel sådana som har ställt frågor från Kalmar län och från Västra Götalands län, reagerar väldigt våldsamt mot att kommuner över huvud taget ska gå in som medfinansiärer. Vi som bor i Stockholms län är vana vid detta. Jag tror att det är en väg som många andra kommuner i landet kommer att tvingas pröva om man vill ha en fungerande infrastruktur. Jag är helt övertygad om att man ska se det här förslaget som ett av många tänkbara förslag för att reda ut det trafikkaos som annars kommer att utbryta här om 10-20 år då vi kommer att ha en trafikmiljö och en allmän miljö som inte är människovänlig. Det vill jag vara med och se till att vi förebygger.
Herr talman! Det är uppenbart att Bosse Ringholm i den här debatten, liksom i den förra, gör allt för att prata bort sina egna misslyckanden när det gäller att vidta åtgärder för att förbättra infrastrukturen i Stockholm. Han har inte ens finansierat en bra järnvägsinfrastruktur. Jag och alliansregeringen har nu sett till att den har börjat byggas. Det hjälper inte att Bosse Ringholm upprepar frågeställningen och jag förklarar. Det är att prata för döva öron. Bosse Ringholm vill inte lyssna. All planering i och omkring Stockholm är naturligtvis en del av den nationella planering som våra verk har att hantera. De kommer att leverera ett underlag till regeringen som regeringen har att ta ställning till. Det underlaget kommer till regeringen i september. När det gäller den specifika frågan om Förbifart Stockholm upprepar jag, Bosse Ringholm, att den ligger för prövning hos Miljödepartementet. Jag förväntar mig att vi snart har en likadan debatt igen. Vi tackar varandra så här långt, så kan vi återkomma efter sommaren.